Herr talman! Jag har avlämnat en blank reservation, som jag vill kommentera med några ord. Den betydande expansion inom resebyråbranschen, som har förekommit här i landet under 1950-talet, har i stort sett skett tämligen friktionsfritt. En och annan s.k. reseskandal har likväl förekommit under årens lopp. Detta har dock tidigare icke väckt någon större uppmärksamhet. Det är först under de senaste tre åren, herr Sveningsson, som åtskilliga missförhållanden i samband med resor konstaterats, däribland några fall av mycket allvarlig karaktär som fått stor publicitet i pressen och som väckt en betydande indignation hos allmänheten. Jag har ingenting att erinra mot utskottets uppfattning att det krävs ett ingripande genom lagstiftning för att stävja missförhållandena. Man kanske enklast kommer till rätta med problemet om man som ett obligatoriskt villkor för rätten att få utöva denna verksamhet inom resebranschen uppställer att ekonomisk säkerhet ställs. Jag delar också utskottets uppfattning att lagens största betydelse kanske ligger just däri att den kan bidra till en sanering av branschen. Jag har, herr talman, begärt ordet närmast för att yttra mig om dispens regeln i paragraf 3 i förslaget. Här åsyftas främst sällskapsresor av den typ som omnämns i motionerna I: 826 och II: 1030 samt i högermotionen I: 827, d. v. s. resor som anordnas av lokala mindre bussföretag vid speciella tillfällen i anslutning till något idrottsevenemang eller dylikt.

Jag vill gärna säga att utskottet i motiveringen beaktat denna form av mindre resetjänst och uttalat att man bör gå varsamt fram vid bestämmandet av säkerheten samt medge erforderliga lättnader så att man undviker de ogynnsamma verkningar som annars lätt kan bli följden. Jag hade emellertid för min del gärna sett att utskottet hade preciserat ett minsta belopp, som för denna del av verksamheten måste ligga ofantligt mycket lägre än det belopp som föreslagits och som naturligtvis också bör stå i rimlig proportion till företagets omsättning. Man kanske också borde ha sagt att om synnerliga skäl föreligger kan man helt efterge kravet på säkerhet. Nu har som sagt utskottet skrivit hårt i denna del, och man får anta att den nämnd som skall hålla i det hela i kommerskollegium, skall iaktta en mycket stor försiktighet i sin bedömning. Går man inte mycket långt ner i säkerhetskravet för denna kategori och ställer säkerheten i rimlig proportion till omfattningen av den bedrivna verksamheten, så kommer alla dessa väl skötta mindre företag att bli helt utslagna av de större företagen. Då åstadkommer man en allvarlig konkurrensbegränsning som ingen människa önskar i en starkt expanderande bransch. Det kanske finns anledning för riksdagen att följa utvecklingen på detta område med uppmärksamhet. Jag har, herr talman, intet yrkande.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort, men i anledning av den diskussion som förts här har jag faktiskt behov att understryka några ting. Det är givet att bakgrunden till de ingripanden som förordades i propositionen och som utskottets majoritet ansett sig kunna tillstyrka har varit vissa missförhållanden på detta område. Det har varit, det kan inte bestridas, en rad reseskandaler i samband med sällskapsresor. Det kan inte heller bestridas att enskilda resenärer härigenom har kommit i kläm, utsatts för svårigheter som knappast är att jämställa med att en konsument väljer en felaktig vara här i landet, utan konsekvenserna kan bli mera allvarliga för de enskilda resenärerna. Därtill kommer att dessa skandalresor uppmärksammats inte bara i vårt land utan också väckt en inte särskilt önskvärd publicitet utomlands i vissa sammanhang, vilket sannerligen kan vara till viss skada för vårt lands anseende. Den första fråga man ställer sig då är ju: Behövs verkligen åtgärder för att komma till rätta med detta problem, för att skydda resenärerna och undvika — eller i varje fall minska — riskerna för skandalresor? Jag erkänner utan vidare att antalet resenärer som berörs troligtvis är mycket litet, om man ser det i förhållande till det totala antalet. En del uppskattningar har gjorts, och jag vill inte säga att antalet på något sätt är särskilt imponerande. Men även något tusental resenärer som kommer i svårigheter kan åberopas, och har ju även åberopats av opinionen, som skäl för ett ingripande. Jag måste säga att själv var jag ytterst tveksam om något skulle göras eller ej i detta sammanhang. Jag frågade mig: Borde man inte ge branschen en chans att genomföra en sådan sanering? Trots att det gjordes inte så få framställningar till mig i handelsdepartementet sade jag i det längsta att jag ville avvakta utvecklingen och se om inte de här missförhållandena i själva verket kom att undanröjas genom åtgärder av branschen själv. Men det blev inte fallet. Jag erkänner gärna att mot de av branschen auktoriserade företagen ingen rimlig anklagelse kan riktas för att de skulle ha misskött sin verksamhet. Men när ändå ingen rättelse kom till stånd och när det föreföll att finnas en ganska stark opinion för ett ingripande, sade jag mig själv att jag väl inte skulle tveka längre utan att något måste ske på detta område. Då uppkom omedelbart frågan vad man kan göra och på vilket sätt man i så fall kan komma till rätta med rådande missförhållanden. Såvitt jag förstår finns det två vägar att gå. Den ena är att helt enkelt införa något slags statlig eller offentlig auktorisation. Den vägen bedömde jag för egen del som nästan omöjlig, i varje fall om det gällde att på kort sikt komma till rätta med missförhållandena. Jag vill parentetiskt här inskjuta att hur bra bussföretagen än är, så redovisas ju exempelvis i sällskapsreseutredningen från 1950-talet åtskilliga fall av skandalresor även med bussar. Jag ansåg själv att ett obligatoriskt auktorisationssystem i första hand medför stora risker för begränsning av nyetablering och konkurrens, betydligt större risker än den väg som nu finns anvisad i utskottsutlåtandet på grundval av propositionens förslag. Jag tyckte inte att det gärna kunde komma i fråga att skapa ett obligatoriskt auktorisationssystem, i varje fall inte utan att staten antingen helt svarade för auktorisationen av ett sådant system eller på annat sätt fick bära ett centralt ansvar för auktorisationen. Man kan inte bortse ifrån att ett sådant system skulle kunna uppfattas som om staten stod som garant i fråga om företagens sätt att sköta verksamheten, och det ansåg jag inte lämpligt att medverka till. Om man ville gå den vägen skulle det i varje fall förutsätta en offentlig administration som det skulle ta tid att bygga upp och som skulle kräva ytterligare utredning. Dessutom skulle det innebära sådana olägenheter som jag nyss berört. Det var därför jag stannade inför tanken ait ha ett så enkelt förfarande som möjligt och utgå ifrån att de som vill engagera sig i ifrågavarande verksamhet också kan förväntas ha några ekonomiska resurser att göra det. Därmed valde jag vägen att föreskriva ett garantibelopp, för vilket minimigränsen sattes till 200 000 kronor. Jag tror inte det är någon större risk för att härigenom så många reseföretag, som vissa företrädare för branschen velat göra gällande, skulle komma att försvinna. Jag bedömer det emellertid som en mindre olägenhet, om så sker, eftersom denna verksamhet ändå kommer att bjuda på tillräcklig konkurrens mellan de företag som blir kvar i branschen. Detta känner jag mig helt övertygad om. Man kan också fråga sig var gränsen för garantibeloppet skall sättas. Det blir naturligtvis en avvägningsfråga. Vi har stannat för 200000 kronor såsom minimum. Vi har velat ha så enkla regler som möjligt — schabloner med andra ord — för att slippa en detaljprövning. Huvudsyftet med minimikravet på 200 000 kronor är att erhålla en viss ekonomisk standard hos de företag som ägnar sig åt denna verksamhet när den sträcker sig — observera det — utanför de nordiska länderna. För resor inom Norden uppställs ju inga sådana villkor. Vid synnerliga skäl kan, sade vi i propositionen, ett lägre belopp vara tillräckligt. Den dispensmöjligheten är avsedd att tillämpas i undantagsfall, där kravet på säkerhet kan sänkas under de 200 000 kronorna utan att man därför gör avsteg från huvudprincipen om den ekonomiska standarden hos reseföretagen. Jag kan väl föreställa mig enskilda reseföretag, där icke en så hög gräns som de 200 000 kronorna behöver fixeras. Utskottet har godtagit lagförslaget på den punkten men föreslagit en tillämpning som är något mindre rigorös än den som jag förordat i propositionen. Jag kan för egen del ha förståelse för en något liberalare syn, om jag får uttrycka mig så, beträffande regleringen. Jag skall därför inte göra några invändningar mot att lagen tillämpas så att ett mindre företag i enstaka fall skall kunna anordna en sällskapsresa utanför Norden utan att behöva ställa så stor säkerhet som 200 000 kronor. Jag vill samtidigt understryka att ett sådant synsätt inte får leda till att fältet är fritt för småföretagen inom branschen att bedriva reseverksamhet utan full säkerhet. Det är ju, uppriktigt sagt, resenärernas intressen vi vill slå vakt om och ingenting annat. Om inte administrationen av regleringen skall bli alltför betungande måste bedömningen av säkerheterna göras ganska schablonmässigt. För att begränsa övervakningen av företagen till en rimlig nivå måste säkerheten bestämmas så högt att variationer i omfattningen av företagets reseverksamhet inte genast behöver medföra att säkerheten måste ändras för detta företag.

Jag tror att detta i prak tiken inte kommer att visa sig vara något alltför stort problem. Herr talman! Det var vad jag ansåg önskvärt att framhålla i detta sammanhang.

Herr talman! Vad som väcker uppmärksamhet och föranleder det största bekymret och mycket skriverier i tidningarna är de s.k. skandalresorna, resor där resebyråerna inte kan fullfölja en redan påbörjad resa. Man kan naturligivis ha olika meningar om hur detta problem skall bemästras. Jag måste medge att jag liksom handelsministern var tveksam om man över huvud taget skulle vara med på att här införa lagliga begränsningar. Jag har för några år sedan i Nordiska rådet varit med om att avstyrka förslag om obligatorisk auktorisation, och man kan ifrågasätta om inte detta också är i strängaste laget. Emellertid har jag ansett mig kunna med vissa modifikationer biträda det förslag som har förelegat. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att utskottsutlåtandet i frågan förefaller mycket väl avvägt och försett med bestämmelser som syftar till att ge de föreslagna reglerna en önskvärd smidighet. Jag tror nämligen att detta är alldeles nödvändigt, så skiftande som researrangerandet är. I anslutning till den planerade reklamationsnämnden skulle jag vilja nämna en del malörer av annat slag än s.k. skandalresor, malörer som har inträffat hos både större och mindre reseföretag och som kan vara förtjänta av uppmärksamhet i en sådan här reklamationsnämnd.

Det innebär ju inte någon katastrof, men för den enskilde resenären utgör dessa händelser obehagliga och många gånger mycket pinsamma fataliteter. Om resenären klagar hos researrangören, hänvisar denne inte sällan till vad som står i prospekten, nämligen att han är en förmedlare mellan resenären å ena sidan samt hotelloch kommunikationsföretag å den andra sidan. Ibland ordnas en sådan här liten sak upp, särskilt om det gäller väl ansedda och konsoliderade reseföretag. Inte sällan ebbar dock det hela ut med att vederbörande företag framför sitt beklagande. Resenären, som har fått sitta emellan, är emellertid inte särskilt förtjust över ett sådant slut. Han vill ha kompensation för den lidna förlusten, även om den inte är stor. Han vill ha tillbaka de pengar som han har betalt, även om det inte är mycket. Ordnas det inte spontant eller efter påstötningar, är spörsmålet för bagatellartat för att resenären skall ge sig in 1 någon rättegång. Han bryr sig således inte om att stämma reseföretaget för en sådan liten fordran, utan han får knyta handen i byxfickan och tiga. Ja, herr talman, det var i korthet vad jag ville peka på i detta sammanhang. Påpekandet grundar sig på en inte så liten erfarenhet av sådana här resor. Just i dessa fall skulle en reklamationsnämnd ha en stor uppgift, alltså när det gäller relativt små men för den enskilde ändå känsliga fataliteter, som har inträffat, men som han inte gärna vill blanda in rättsväsendet i. Jag instämmer därför med utskottets uttalande att en reklamationsnämnd bör komma till så snart som möjligt, och jag gör det med det tillägg som återfinns i vad jag nu har anfört.

Herr talman! Det är en övertro att göra gällande att man med en sådan här åtgärd skulle komma till rätta med alla missförhållanden i branschen. Det har inte varit syftet med den föreslagna lagen. Vad vi velat göra är att skydda resenärerna från de påtagliga missförhållanden och de olägenheter som de utsätts för när de blir kvar på en plats dit de förts och inte kan komma hem. Har ett reseföretag på annat sätt missskött sig, finns det möjligheter — om missförhållandena är av grav art — att gå till domstol och få prövat huruvida resebyråns utfästelser när resan kontrakterades verkligen också uppfyllts. Därvidlag är det ingen ändring. Om syftet varit något annat än det jag nyss nämnde, skulle det behövts en helt annan typ av lagstiftning. Man kan väl inte förbise att några av de mindre nogräknade företagen har utsatts för en besynnerlig publicitet, t.ex. i spansk press och även i Grekland, erinrar jag mig. Det har gjorts gällande att vi har en lagstiftning genom vilken vi försöker hindra hotellföretag som inte har förutsättningar O.s. Vv. att erbjuda sina gäster vad de har rätt att fordra. Vad det gäller är ju researrangörer som skickar ut resenärerna vind för våg, och det är ju litet skillnad. De andra parallellerna som herr Häbinette försökte dra får stå för hans egen räkning.

Endast ett klargörande för att inget missförstånd skall föreligga! Avsikten är inte, som herr Lundström tycktes tro, att man hos reklamationsnämnden skulle kunna anhängiggöra talan mot en resebyrå för att man inte fått den standard som man trott sig köpa.

Däremot skall nämnden inte granska standarden — det tror jag skulle förutsätta en så omfattande och besvärande administrativ apparat att jag inte vill rekommendera det. Jag fäste mig vid att herr Lundström sade att många resenärer som inte klagar — i varje fall inte klagar så att det hörs — ändå är mycket missnöjda därför att de inte ansett sig ha fått vad de trodde sig betala för. Sådant har ofta berott på att reseföretagen inte haft tillräckliga resurser.

Herr talman! Jag är ledsen att jag tar till orda ännu en gång, men jag vill klara upp ett missförstånd mellan herr Lundström och mig, som kanske delvis är mitt fel. Det finns två nämnder. Jag talade om resegarantinämnden som har att ta ställning till när pengarna skall utanordnas.

Från dess sida kan såvitt jag förstår knappast några direkta åtgärder komma i fråga. Däremot bör den nämnden upplysningsvägen på ett ganska effektivt sätt kunna ge konsumenten ett råd.

Herr talman! Jag inser att det är lätt att göra sig lustig över den motion som föranlett allmänna beredningsutskottet att avgiva föreliggande utlåtande.

Vår motivering är en helt annan. Vi anser att systemet för den statliga representationen, som gäller bl.a. ute i länen för Konungens troman liksom för ambassadernas tjänstemän och andra högre tjänstemän, är otidsenligt och i framtiden inte kan fungera på samma sätt som nu. Denna uppfattning har flera orsaker. På den representativa tjänstemannens hustru vilar mycket betydande arbetsuppgifter som blivit allt tyngre ju svårare det blivit att få hushållshjälp. Det är inte stor glädje att få pengar för att betala sådan hemhjälp när det inte går att uppbringa någon. Vidare har dessa tjänstemäns hustrur allt oftare ett eget yrke samt en lång utbildning med åtföljande studieskulder bakom sig. Det nuvarande representationssystemet innebär att hustrun i icke så få fall får upphöra med sitt arbete för att sköta sin mans representation — eller rättare sagt statens representation — utan någon ersättning alls. De ersättningar som utgår är ämnade att täcka direkta kostnader. Några tjänstemäns hustrur har begärt tjänstledighet från sina befattningar — statliga eller kommunala — vilket dock förvägrats dem. Detta innebär att vederbörande faller ur karriären och inte kan tjänstgöra, vilket bl.a. betyder att hon mister sin pension. Av mannens pension får hon ju som bekant högst 50 procent. Enligt motionärernas och reservanternas mening bör under alla förhållanden = tjänstledighet beviljas. Och varför bör inte fullgörandet av representationsuppgifter som staten förutsätter, ja, rent av fordrar, kunna räknas som offentligt uppdrag? Om man avstår från att anlägga trånga synpunkter på statens representation och försöker se den ur samhällsutvecklingens synpunkt, kan man sätta vissa frågetecken inför det nuvarande systemet. Till en början: Skall staten ha någon representation alls? Jo, det tycker jag att den bör ha. Det är ett utslag av gammal fin gästfrihet. Det ger möjligheter att föra människor tillsammans och skapa kontakter och utbyta erfarenheter utanför deras arbetsområden. Det är väl fördenskull som de högre tjänstemännen får bostäder svarande mot deras representationsskyldigheter. Men bör inte representationen moderniseras? Bör det åtminstone inte finnas valfrihet att utnyttja dessa ofta otidsenligt inredda slott och residens, för att ta landshövdingarnas bostäder som exempel. Jag är övertygad om att slott och residens i framtiden kommer att inredas och utrustas främst med tanke på representation och att det ges möjlighet för de högre tjänstemännen att ha en privat bostad vid sidan, om de så skulle vilja. Det bör naturligtvis vara valfritt. Föredrar de att bo i dessa ibland monstruösa våningar bör det vara dem väl unnat. I synnerhet om de skulle få välja en annan bostad erbjuder sig alternativet med någon annan än tjänstemannens fru som representativ värdinna. Det kan ju tänkas att just hon inte är road eller tilltalad av uppdraget att sköta statens representation. Åtar hon sig uppdraget är det så mycket bättre, men då bör hon också ha ersättning för detta och inte bara tas i anspråk för en arbetstyngd uppgift. Det är väl också rimligt att den som vill behålla sitt förvärvsarbete kan sätta någon annan i stället som representativ värdinna. Enligt min uppfattning har representationen på högsta nivå ordnats på ett fullt föredömligt sätt. Ingenting hindrar att hustrun till en av regeringens ledamöter ägnar sig åt det yrke som hon utbildat sig för och väljer den bostad som passar familjen. För statens representation finns särskilda lokaler. Jag tycker att någonting i samma väg skulle kunna ordnas även ute i länen och på ambassaderna. Jag erkänner att det är svårare för ambassadörhustrurna och hustrurna till tjänstemän som är anställda i utrikesdepartementet men har sin hemvist utanför landet att behålla ett förvärvsarbete i främmande land. Men en översyn av möjligheterna borde väl ändå kunna göras. En utredning av statens representation över huvud är alltså befogad, herr talman. Den skulle röra sig om formerna för den statliga representationen och i vilken mån särskild ersättning för representationsarbetet skall utges. Därför ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 37.

Herr talman! Efter den högstämda utläggning som fru Hamrin-Thorell hållit skall jag försöka återföra detta ärende till dess verkliga proportioner. Ärendet är väl inte så stort som man kan uppfatta det, åtminstone av det tal som hållits. Vid handläggningen av motionerna 1: 663 och II: 843 har utskottet haft att taga ställning till frågan om utredning av formerna för den statliga representationen och i vilken mån särskild ersättning för representationsarbete bör utgå. Jag behöver inte redogöra för motionernas innehåll. Det har fru Hamrin-Thorell som talesman för reservanterna redan förut gjort. Det slutar med att man vill ha en utredning beträffande dessa frågor.

Då det emellertid inte kunde komma i fråga att fixera utlandslönerna på så hög nivå att hänsyn ej behövde tas till tjänstemännens civilstånd och dylikt, ansågs att utlandslönerna måste vara behovsprövade med av tjänstemännen upprättade budgeter som grund. Utöver den fastställda normallönen föreslogs att vid tjänstgöring utomlands skulle utgå särskilda utlandsförmåner, i vilka bl.a. barnbidrag, utbildningsbidrag, barnresebidrag och hemresebidrag ingick. Vidare föreslogs att medel för representation skulle utgå i form av särskilda bidrag ur ett för ändamålet anvisat anslag. Representationsbidraget föreslogs utgå för viss befattning och avvägas med hänsyn till gift befattningshavares behov. Någon differentiering med hänsyn till tjänstemannens civilstånd föreslogs inte. Representationsbidragen skulle = fastställas av Kungl. Maj:t efter förslag av lönenämnden. I proposition nr 75 till 1963 års riksdag delade departementschefen lönenämndens uppfattning samt anförde att riktlinjerna för regleringen av representationskostnaderna syftar till ett fastare lönesystem med hänsyn tagen till skiftande förhållanden på olika stationsorter. Riksdagen godkände efter hemställan av statsutskottet riktlinjerna för lönesystemet. Sedan år 1966 handlägger statens avtalsverk frågor om utlandstjänstemännens och även landshövdingarnas löner, vilka omfattas av avtalen med de olika personalorganisationerna. För sändebud skall enligt avtalet finnas bostad med utrymme och möbler för representation. Även landshövdingarna har fri bostad. Däremot omfattas icke representationsförmånerna av något avtal, utan dessa regleras direkt genom respektive departement. Med hänsyn till vad som anförts finner utskottet att vid den nyligen företagna omläggningen av lönesystemet för utlandstjänstemännen de synpunkter som motionärerna framfört beaktats beträffande diplomaternas hustrur och deras arbetsinsatser. Vad = beträffar landshövdingarnas hustrur anser utskottsmajoriteten inte påkallat att en utredning för närvarande tillsättes. Det synes enligt min uppfattning inte råda någon större brist på landshövdingar, och om den reform som i den senast avlämnade utredningen signalerats kommer till stånd torde det finnas ett ännu större antal att tillgå. Det torde i stället vara så att man har svårt att placera alla som vill komma i fråga som landshövdingar. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets utlåtande.

Herr talman! Om man ville ta det litet högtidligt, skulle man säkert kunna framhålla att detta är ett historiskt tillfälle. även om det lär ha inträffat någon gång på 1800-talet, så har det i varje fall inte hänt tidigare under detta århundrade, att här har lagts fram ett enhälligt dechargememorial. När enighet föreligger i ett ärende, brukar det inte bli någon stor och omfattande debatt, men något finns det kanske anledning att uttala i detta sammanhang. Som framgår av konstitutionsutskottets dechargememorial i år har utskottet denna gång gått in för att inte tilllämpa den vanliga ordningen. Att utföra dechargearbetet efter andra principer har varit aktuellt tidigare. I början på 1950-talet gjordes försök till en reformering, och frågan har sedan dess blivit utredd av författningsutredning en, varefter den nu senast hamnat hos grundlagberedningen. Att i samband med en ny författning bli ense om dechargeförfarandet tycks inte möta några större svårigheter. Här kan erinras om att man i författningsutredningen var överens om att de nuvarande reglerna för statsrådens politiska ansvarighet borde avskaffas. Ett institut med = misstroendeförklaring skulle i stället svara för det politiska ansvaret, och den formen kan säkert bli mera tilltalande än den ordning som varit och som alltjämt gäller. Konstitutionsutskottets uppgift skulle således framdeles vara att framlägga och redovisa sin uppfattning om administrativ praxis. I det föreliggande dechargememorialet har inte framställts några anmärkningsyrkanden enligt den kända § 107 regeringsformen, vare sig av majoriteten eller reservationsvis.

Som vi erfarit många gånger tidigare, råder starkaste tänkbara solidaritet mellan de socialdemokratiska riksdagsmännen och statsråden. Även om dechargearbetet har bedrivits på ett annat sätt i år, bör det kraftigt framhållas, vilket också är utsagt i memorialet, att den nya ordningen är en försöksverksamhet och att det resultat som uppnåtts har kommit till stånd efter vissa ansträngningar från olika håll. Det bör nog ändå sägas ut att statsråden inte varit mera felfria under detta granskningsår än tidigare. Det hade även i år funnits goda möjligheter till anmärkningar i den vanliga och traditionella stilen. Om man nu tycker att oppositionen har varit alltför snäll och samarbetsvillig skall man där för inte tro, att några löften har givits för framtiden. Det har varit med en viss tvekan som vi inom oppositionen har gått in för det förslag som här föreligger. Det har i detta sammanhang sagts, att utskottet när det gäller dechargearbetet har prövat den nya författningen i förskott. Detta kanske är riktigt — med det undantaget förstås, att det i den svenska riksdagen ännu inte finns något institut för misstroendevotum. Skulle det under de närmaste åren bli en ny författning, skulle det kanske inte skada att i detta avseende pröva ett nytt system. Även i den nya författningen är det meningen att konstitutionsutskottet fortgående skall granska statsrådens arbete men dock inte göra något försök att utkräva politiskt ansvar. Granskningen skall i stället, som sagt, omfatta administrativ praxis, och i utskottets utlåtande skall upptagas vad utskottet har funnit förtjäna att uppmärksammas, men som inte är av den beskaffenheten att det skulle kunna leda till vare sig juridiskt eller politiskt ansvar. Man kan nog framhålla att granskningen, även om det är många ärenden som i år är infordrade och mycket material som utskottet har sysslat med, ändå inte har blivit så fullständig — i varje fall inte från utskottets ledamöter. Tiden har inte räckt till. Utskottet anmäler nu, att det synes lämpligt att varje år ta upp något eller några kategorier av regeringsärenden till en mera ingående och systematisk granskning. Det är nog riktigt att arbetet denna gång har famnat över ett alltför stort område. Att varje år infordra ett mycket stort antal akter från olika departement, eller från alla departement, och med noggrannhet granska dem kan inte gärna vara möjligt.

Ja, det kanske kan vara av intresse även för folk utanför riksdagen att veta, vilka ärenden de olika departementen sysslar med. Det är inte meningen att ärendena på detta sätt skall katalogiseras varje år, men det kan vara till ledning även för utskottets framtida arbete. Utskottet framhåller att respektive ledamöter har haft full frihet och rätt att framställa anmärkningsyrkanden, och detta är riktigt. Ingen har kunnat eller försökt hindra detta enligt gällande regeringsform. Men de uttrycksmedlen har inte kommit till användning; allt intresse i den riktningen har övervunnits. I tio punkter har utskottet i stället gjort uttalanden, som inte har formen av anmärkningar, om sådant som vi anser vara brister och som borde rättas till. Jag skall bara peka på ett par av dessa uttalanden. När det gäller riksdagsskrivelserna understryker utskottet, att det som riksdagen beslutar och som kommer till uttryck i dessa skrivelser skall noga beaktas och leda till åtgärder utan onödigt dröjsmål. Utskottet menar och vill att riksdagen skall respekteras. På andra avdelningen, där jag varit placerad, har vi bl.a. uppmärksammat hur lång tid vissa besvärsärenden tagit innan de blivit avgjorda av Kungl. Maj:t. I vissa fall lär det vara så att Kungl. Maj:t inte föreskriver inom vilken tid remissvaren skall vara inne; och då kan de långa dröjsmålen lätt förklaras. Den som anför besvär hos Kungl. Maj:t har säkert alltid ett starkt intresse av att besvären blir avgjorda inom så kort tid som möjligt. Men även då bevär inte kunnat upptagas till behandling på grund av formella omständigheter, har meddelande om att besvären inte kunnat prövas kommit först efter lång väntan. Detta kan inte vara en tillfredsställande ordning, och utskottet tycker att en annan praxis här bör tilllämpas. Jag skall inte uppta tiden med ytterligare uttalanden om de olika punkterna, men på detta sätt skulle man kunna gå från den ena punkten till den andra och konstatera att det inte är betydelselösa uttalanden som har gjorts. Detta konstitutionsutskottets memorial kan rekommenderas till närmare studium. När det gäller de ärenden som bara finns med i bilaga utan något uttalande från avdelningsbehandling eller i det samfällda utskottet, kan man också konstatera att det inte är utan anledning som de tagits upp. Det stora flertalet av dem är sådana, att de gott kunde gjorts till föremål för anmärkningsyrkanden; men vi har som sagt denna gång avstått härifrån. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Av herr Sveningssons klargörande översikt har redan framgått, att KU:s memorial innehåller åtskilliga nyheter och bl.a. även ett aktningsvärt antal tabeller och översikter, avsedda att belysa och ge en inblick i regeringsarbetet. Jag skulle tro att även om detta bastanta innehåll till en början avskräcker många, kommer det att visa sig ha värde inte minst för dem som vill veta om regeringsarbetet i dess nuvarande form sker efter väl planlagda linjer eller efter mer irrationella. Visserligen utgår jag från att kammarens ledamöter just nu inte känner någon tvingande lust att fundera över dessa frågor och att memorialet står sig illa i konkurrensen med andra utlåtandens mera matnyttiga innehåll. Huruvida de många tabellerna och översikterna kommit för att stanna beror mycket på hur den försöksverksamhet utfaller, som utskottet nu introducerat. Enligt professor Parkinson — som torde vara känd av alla — är det lyckligast för det politiska och parla mentariska livet och intresset kring det, om man har två klart åtskilda partier som står mot varandra och som kan säga att motparten handlar fel. Då uppstår ingen ovisshet bland ledamöterna, säger han, och då kan den enskilde ledamoten tryggt förlita sig på att inom hans parti finns endast visa män professor Parkinson räknar inte i kvinnor vilkas anföranden utgöres av en biandning av klokhet, vältalighet och återhållsamhet. De andra pratar strunt och har alltid fel. Dessa klara linjer letar man förgäves efter i konstitutionsutskottets memorial, även om viljan funnits på sina håll till en klar uppslutning efter partilinjerna. Resultatet har blivit ett memorial, som kanske i mångas tycke är färglöst. Herr Sveningsson har redan framhållit att löften inte har givits för framtiden om hur memorialet skall se ut — jag skulle tro att inget parti har givit något löfte och att hans reservation gäller för samtliga partier. Man skall emellertid komma ihåg att här introduceras en ny praxis för granskningsarbetet. Det görs i memorialet stillsamma påpekanden utan att något statsråd prickas. Varken regeringsformens mäktiga § 106 eller den något mildare 107 har åberopats. I stället består memorialets första avsnitt av påpekanden om vilka enighet rått. Den hovsamma formen bör dock inie föranleda någon att tro att påpekandena saknar udd. Man kan vara mild i orden men stark i sak. Det är sålunda inte likgiltigt för dem som håller på riksdåagens anseende att dess beslut också följes. Konstitutionsutskottet har funnit anledning påpeka, att riksdagens skrivelser av regeringen bör göras till föremål för åtgärder utan onödiga dröjsnål. För att belysa sitt krav har utskottet gjort en sammanställning över en del fall som utskottet funnit behöva påtalas. Liksom herr Sveningsson skall jag beröra ett par av påpekandena. I måndags hade justitieministern och jag en fridfull debatt om regeringens handläggning av ärenden med nordiska aspekter. Justitieministern ansåg att regeringen visade Nordiska rådets rekommendationer all erforderlig uppmärksamhet. Jag uppträdde som Rellingen. I konstitutionsutskottets memorial finner man bl.a. att riksdagen i skrivelse begärt en snabb utredning om stöd åt samnordiska åtgärder på formgivningens område i enlighet med Nordiska rådets rekommendation. Denna begäran verkställdes på så sätt att skrivelsen så gott som omedelbart lades till handlingarna, samtidigt som man tillställde utdrag ur statsrådsprotokollet till kommunikationsoch handelsdepartementen. Med andra ord — skrivelsen ledde till just intet. Riksdagen begärde, på konstitutionsutskottets förslag, förra våren en utredning om dagspressens ekonomiska villkor. Jag vill lämna därhän om kravet var klokt eller inte, men under det gångna året har bl.a. i denna kammare efterlysts vilka åtgärder som följt efter skrivelsen. I går tillsattes en utredning, och det återstår bara att konsiatera, att det var en ovanligt lycklig slump som lät utredningen tillsättas så snabbt efter memorialets publicering. Det finns i memorialet andra fall av liknande slag. Riksdagen har t.ex. i skrivelse begärt högre straff för olaga narkotikahandel och bättre förmåner för blinda och döva barn — med andra ord angelägna ärenden — utan att detta har lett till några åtgärder. Man kan här ändå endast tala om stickprov. Hela memorialet får, som herr Sveningsson också påpekat, sägas bygga på stickprov från den praxis som tillämpas i kanslihuset. Tiden har inte medgivit något annat. Vad som presterats är som sagt endast resultatet av en försöksverksamhet. Från försöksverksamheten kan rapporteras att man också funnit att man i handelsdepartementet har glömt bort tryckfrihetsförordningens uttryckliga föreskrift om att en begäran att få ut hemliga handlingar skall behandlas skyndsamt. I det fall som konstitutionsutskottet stannat inför dröjde det tre och ett halvt år innan vederbörande fick besked om att hans begäran hade avslagits. Ingen medborgare skall behöva nöja sig med en sådan behandling. Vidare har utskottet stannat inför ett par fall, då regeringen inte begärt riksdagens samtycke till förändringar i lagstiftningen där så bort ske. Mest anmärkningsvärt får väl sägas vara att regeringen inte hört riksdagen då den fattade beslut, som innebar att plastspiral inte längre borde betraktas som fosterfördrivande medel utan endast som ett preventivmedel. Även om man förstår, att regeringen mot bakgrunden av befolkningsläget ute i världen ville genomföra förändringen, kan man inte komma ifrån att beslutet kan komma i konflikt med brottsbalken. Anmärkningsvärt förefaller regeringen också ha handlat då den under åberopande av en ändrad organisation förflyttat domare, samtidigt som man beslöt utreda hur förändringen skulle genomföras. Att man dessutom ledigförklarat tjänsterna och kallat det s.k. presidentkollegiet till sammanträde för att uttala sig om de sökande som inte skulle komma i fråga. Allt detta utgör en belysning av hur Parkinsons lag kan tillämpas. Bland de bilagor som fogats till memorialet vill jag uppmana den eventuellt vetgirige att med omsorg studera den sjunde och sista. I den presenteras åtskilliga ärenden som utskottet inte tagit ställning till eller som huvudsakligen behandlats endast i något av de tre utskottsavdelningarna som man i år gjutit nytt liv i. Läsaren får här mestadels själv göra reflexionerna. Han får belysning av den intrikata frågan om minimibesättningen på vissa fartyg. Det skulle inte förvåna mig om herr Lokander i denna kammare och herr Gunnar Carlsson i andra kammaren ler belåtet konstaterande att det fanns fog för deras kritik av regeringens lagtolkning. Utskottet har i den visa enighetens tecken avstått från att hysa någon egen mening. En försiktig meningsyttring förekommer däremot i det ärende, som gäller understöd åt i utlandet bosatia svenskar. Här har tredje avdelningen med instämmande av utskottet förklarat att prövning av bidragen bör vidtagas med en viss liberalitet. Uttalandet bygger på en studie av några fall som behandlats av myndigheterna med allt annat än frikostighet. Någon reklam för välståndets Sverige har det sannerligen inte varit tal om vid utbetalandet av dessa understöd till ensamma, gamla, sjuka och ofta isolerade människor. Man märker, att man inte behövt ta hänsyn till den indignation som vid liknande behandling här i hemlandet säkert skulle komma till uttryck. Man kan möjligen säga, att det visar sig att pressens makt har sin betydelse. Dessa ensamma människor har inte haft någon att vända sig till som kunnat föra deras talan. Herr talman! Det finns i memorialet endast ett särskilt yttrande som antyder att meningarna stundom gått isär i utskottet. I det yttrandet har herr von Friesen med instämmande bl.a. av herrar Sveningsson och Hernelius och av mig från denna kammare uttalat vissa betänkligheter inför personalutvecklingen i Kungl. Maj:ts kansli. Man kan nog inte uttrycka sig mycket försiktigare i denna angelägenhet, och här skulle jag tro att min vän professor Parkinson skulle känna tillfredsställelse. Utvecklingen tycks ge honom rätt, i synnerhet som han varit mån om att betona att ett ökat antal tjänstemän inte behöver leda till minskad sysselsättning. Författningsutredningen angav antalet anställda i departementet till 576 år 1956. Våren 1967 hade antalet vuxit till 1127. Avlöningsanslagen hade från 1956 67 stigit från i runt tal i0 miljoner kronor till 41,5 miljoner kronor. Detta tycker vi är en betänklig utveckling. Betänkligheten blir inte mindre om man besinnar att 4700 förvaltningsärenden genom «decentralisering förts över till andra myndigheter — vilket i och för sig naturligtvis måste betraktas som lovvärt — och samtidigt dessa myndigheter uppmanats iakttaga restriktivitet vad gäller både personal och utgifter. Visserligen har ärendena förmodligen inte varit särskilt betungande, men redan deras antal gör att man kan tala om en avlastning för kanslihuset. Antalet konseljärenden uppgick exempelvis år 1955 till 38 200, år 1966 var de 31 000. Det betänkliga i denna personalutveckling är att den, sedan den en gång börjat, är svår att hejda. Dessutom kan man ifrågasätta, om den inte skett med en sådan hastighet att den skapat en svårhanterlig ordning. Det förefaller mig som om svårigheterna i dagarna fått en drastisk belysning genom de förhållanden i kommunikationsdepartementet som väckt justitiekanslerns intresse. Departementschefen har redan tidigt betecknat det som »>absolut otilllåtet och otillbörligt> att sköta en privat affärsverksamhet från ett tjänsterum i kanslibuset. Vederbörande har sedan blivit uppsagd från sin post. Personligen vill jag inte fälla några omdömen i en fråga som befinner sig under utredning. Däremot tycker jag att det är betänkligt att man över huvud tillåter andra telefoner än tjänstetelefoner i departementen. Ofta påstås att det är riksdagens interpellationer och enkla frågor som vållar alltför mycket arbete. Det är riktigt, herr talman, att vetgirigheten har vuxit på ett sätt som kan vålla betänkligheter. En översikt över antalet interpellationer de senaste fyra åren fram till den 15 maj visar att interpellationerna i år ökat med ungefär 20 i vardera kammaren i jämförelse med förra året — de tidigare åren var antalet ungefär lika stort... Svaren har inte ökat i samma takt, åtminstone inte i denna kamma re. Här hade till den 15 maj besvarats tre interpellationer mer än förra året, i andra kammaren 25 mera. Den väsentliga andelen svar faller därför inom ramen för de enkla frågorna, som också ökat avsevärt. Men någon överväldigande arbetsanhopning kan de väl ändå inte ha vållat. Jag kan därför inte komma till annan slutsats än att man här står inför ett allvarligt problem med den nuvarande personalutvecklingen. När jag gör detta kan jag avslutningsvis som tröst framhålla, att enligt min vän Parkinson kan mitt missnöje bero på att jag själv tillhör den grupp här i huset som har för litet att säga till om och som sällan blir tillfrågad. Men, herr talman, jag vill tillägga att för de uttalanden som utskottet gör står även de som här i huset representerar inflytandet.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Sveningsson nyss gjorde, att tala om ett historiskt ögonblick så till vida som det under detta sekel icke torde ha förekommit att ett dechargememorial framlagts utan yrkande. Emellertid kan man kanske — för att innebörden av detta historiska ögonblick icke skall missuppfattas utanför detta hus — göra det tillägget att memorialets karaktär därför icke innebär något högt betyg åt regeringens ledamöter. Snarast skulle man kunna säga att ut skottet — i varje fall oppositionen — har använt sig av den moderna pedagogikens — låt vara omstridda — nya landvinningar och utgått från en relativ betygsskala, d. v. s. talat om läget inom klassen-regeringen. Därav följer också, att vitsorden blir av mindre värde och icke särskilt relevanta. Det är ju, herr talman, icke mindre än 31700 ärenden som har avgjorts i konselj under föregående år, och det är alldeles självklart, att vilka övermänniskor som än sutte i vilken regering som helst så skulle dessa 31 700 ärenden icke gärna kunna passera uian klander eller kritik i något avseende. Det är frågor som omfattar så kontroversiella ting som skönsbeslut i många fall, utnämningar, samt avvägning av riksdagens respektive regeringens befogenheter, och det är då naturligt att en opposition skulle kunna finna anmärkningar och kritik. Det är desto mera naturligt, som dessa anmärkningar och denna kritik icke behöver bero på statsrådens egna enligt oppositionen felaktiga bedömningar eller försummelser utan i lika mån kan bero på försummelser eller felaktigheter under ärendenas gång fram till konseljsalen — felaktigheter och försummelser som statsråden har att bära det politiska ansvaret för, men som de kanske står personligen utan ansvar för. Under sådana förhållanden tycker man att det kunde ha funnits utrymme både i år och tidigare för anmärkningar av gammal karaktär, bakom vilka skulle ha stått ett enigt utskott. Emellertid har det under de senaste åren visat sig, som flera talare här har påpekat, att det inte funnits utrymme för en sådan enighet. Regeringspartiet har vägrat att vara med om någonting sådant, och därav har också följt att dechargeförfarandet på sätt och vis kommit i om icke vanrykte så dock åt sidan. Det är denna bakgrund, herr talman, som herr Sveningsson underströk, som finns för författningsutredningens och numera grundlagsberedningens övervägande i denna sak. I de tankegångar som därvid har framkommit har man sökt sig till ett institut med misstroendevotum i stället för dechargeförfarande i vanlig mening med anmärkningar av politisk karaktär enligt 107 § regeringsformen, och man har velat att konstitutionsutskottet i stället skulle inrikta sig på granskning och översyn av administrativ praxis. Det är möjligt att det ligger någonting i detta, herr talman, eftersom dechargeförfarandet tillkom under andra konstitutionella sedvänjor än de nuvarande och att därför misstroendevotum är en mera tidsenlig, parlamentarisk möjlighet för ett snabbt ingripande från riksdagens — folkrepresentationens — sida gentemot regeringen eller dess enskilda ledamöter. Nu har man emellertid i år prövat att granska administrativ praxis utan att till sitt förfogande ha ett misstroendevotum. Redan däri ligger, att det är en försöksverksamhet. Jag skall inte fördjupa mig i karaktären av de påpekanden som utskottet i all enighet gjort. Jag vill bara notera, att man kan urskilja några grupper av områden som utskottet i endräkt har behandlat. Till den ena gruppen hör, om jag så får uttrycka det, en viss tendens till lagande efter läglighet hos regeringen. Det är en tendens man t.ex. kan iaktta i de nyss omnämnda domarförflyttningarna, som redovisas i memorialet. Det är en tendens som man märker i frågan om riksdagens normgivningsmakt, som är redovisad under punkterna 6 och 7. Det är naturligtvis en tendens som också återfinns under vissa punkter i den mindre specificerade bilagan. Denna tendens är oroväckande i en rättsstat och är något som man måste se upp med. Därav följer att utskottet gjort dessa påpekanden. Man kan kanske också finna en viss tendens till administrativt slarv i en annan grupp av ärenden — ett slarv, som förekommit vid behandlingen av riksdagens skrivelser, av vissa besvärsärenden och även i andra sammanhang. Detta har också nyss här påtalats. Därjämte, herr talman, kan man finna andra påpekanden som sammanfaller med administrativ praxis. Jag vill fästa uppmärksamheten på en punkt, eftersom jag tillåtit mig att behandla den förut från denna talarstol vid upprepade tillfällen utan resultat. Det gäller vad som står på sid. 19 om att arbetsmarknadsstyrelsens använ dande av de hundratals miljoner, som den får förfoga över, i någon form bör redovisas för riksdagen. Det är, herr talman, ett ganska märkligt förfarande att vi ibland diskuterar mycket små anslagsfrågor, vi till och med voterar gemensamt om belopp på 10 000, 15 000 och 20000 kronor, medan däremot 350 miljoner kronor överlämnas till arbetsmarknadsstyrelsen utan att i efterhand någon redovisning äger rum till riksdagen. Jag hoppas på en ändring på denna punkt efter utskottets påpekande. Beträffande det särskilda yttrande som fru Segerstedt Wiberg har fäst uppmärksamheten på ber jag att få hänvisa till vad hon sade. Herr talman! Sammanfattningsvis ber jag att få säga — och det är ingenting originellt, det är sagt av föregående talare här i dag — att förhållandet i år inte innebär att § 107 i regeringsformen är dödförklarad och att det från oppositionens synpunkt inte skulle bli tillfälle till anmärkningar eller tillkännagivanden i vanlig ordning under kommande år, om anledning föreligger. Det innebär ett försök att anpassa granskningen till administrativ praxis, ehuru med den stora svagheten att vi ännu icke har ett misstroendevotum att falla tillbaka på. Vi kan heller inte räkna med att få det förrän i gynnsammaste fall i mitten av 1970-talet. Under mellantiden har vi emellertid möjlighet att fortsätta med denna försöksverksamhet eller att gå tillbaka till gammal praxis. Det kan tänkas, herr talman, att om det skulle bli ett skifte av den politiska makten här i landet — jag säger om, jag säger icke när — skulle kanske även andra grupper än de som i dag representerar oppositionen vara intresserade av en återgång till det gamla dechargeförfarandet.

Herr talman! Sedan det nu vittnats så flitigt i den fråga, som föreligger, kan det vara angeläget att det säges något från min sida i detta sammanhang. Jag har från denna plats flera gånger under tidigare år talat om att jag inte hyser någon större kärlek till § 107. Denna »Tjocka Bertha» skjuter mitt i högen utan att egentligen veta var det träffar. Det är naturligtvis en brist i riksdagens kontroll, att den skall vara försedd med så — trots allt — bräckliga instrument, och därför fäster jag stora förväntningar vid den reform som vi har påbörjat i år och där man försöker komma fram till andra vägar, vilka borde ge goda resultat. Jag tycker att när vi i vårt memorial exempelvis uttalar, som det heter på ett ställe, att en fråga borde ha underställts riksdagen, så innebär detta »borde» en minst lika stark erinran som någonsin ett anmärkningsyrkande, framfört reservationsvis vid ett utlåtande. Det har under gångna år, som omvittnats här tidigare, utbildat sig en praxis, som innebär att man från regeringspartiets sida tillämpat någon sorts ofelbarhetsdogm som egentligen har omöjliggjort nära nog allt praktiskt arbete som konstitutionsutskottet enligt gällande grundlag skall utföra. I längden tillmätes ett sådant reservationsyrkande om anmärkning enligt § 107 såvitt jag kan förstå inget värde av dem som uppträder som kritiker elier över huvud taget är intresserade av konstitutionsutskottets arbete. Det är ganska naturligt att så blir fallet, ty aktionen spelar som sagt ingen roll. Där har sålunda riksdagen själv undergrävt sin egen kontrollmöjlighet på ett sätt som gör att vi måste söka oss andra vägar. Det memorial som nu föreligger är sålunda ett utslag av detta, även om jag gärna medger att det är ofullgånget och kanske litet haltande på åtskilliga punkter. Men jag vill gärna säga, herr talman, att det är ett allvarligt menat försök att beträda en ny väg. Det skulle glädja mig personligen om denna strävan kunde fullföljas under kommande år, så att vi alltmer kunde mejsla ut detta nya instrument därhän att det verkligen skulle kunna utgöra ett förtroendeingivande memorial över det arbete som utförts i kanslihuset. Man kan aldrig bortse ifrån det riktiga i kravet att riksdagen vill granska sitt verkställande organs arbete. Det är ju en princip som slagit igenom i all förvaltning, och det måste i allra högsta grad gälla kanslihusets arbete och riksdagen. Därför bör denna granskning ske under sådana former, som verkligen tas emot med förtroende från allmänhetens sida. Jag tror att den kartläggning av regeringens arbete, som på detta vis nu har påbörjats, är en utmärkt början till att skapa ett sådant förtroendeingivande instrument. Jag ger närmast dem rätt som säger, att vi inte kan hålla på i den omfattning som skett under innevarande år, då den här sessionen, det vill jag gärna betona, varit ytterst arbetstyngd, utan att vi kanske år för år får angripa en viss grupp av ärenden, ett visst område av förvaltningen, för att på det sättet så småningom penetrera hela apparaturen. Jag kan inte underlåta, herr talman, att i detta sammanhang ge en eloge åt de experter som i år varit konstitutionsutskottet behjälpliga att göra vårt arbete. De har såvitt jag kan bedöma utfört en utomordentligt viktig insats för att plocka fram material och penetrera de problem, som vi haft anledning att stanna inför. Jag tror att det är en allmän uppfattning i utskottet att man lyckats relativt hyggligt. Jag tror också att man är ense om att ett påpekande av den art, som nu har skett till de ärenden som omnämnts i första avdelningen, inte har mindre tyngd i sig därför ait den märkliga § 107 inte åberopas i sammanhanget. Det är sålunda såvitt jag kan förstå en allmän förhoppning från utskottets sida, att vad som här har gjorts skall så till vida tas ad no tam, att det betraktas som en ledtråd för det fortsatta arbetet i administrationen, och jag tror att det är en angelägen uppgift för oss alla. Herr talman! Jag ber att kammaren enligt utskottets hemställan skall lägga memorialet till handlingarna.

Herr talman! De föregående talarna har lagt synpunkter på såväl den försöksverksamhet, som innebär en omläggning av utskottets granskning, som på vissa ärenden som har föranlett särskilda uttalanden av utskottet. Jag tänker därför inte ta upp kammarens tid med kommentarer kring dessa avsnitt.

Det är mot den bakgrunden som jag helt kort vill kommentera en punkt i memorialets fjärde avsnitt, bilaga 7, som är en restpost övriga ärenden. Där skymtar bakom administrativ praxis och bakom paragrafer och kanslisvenska medmänniskan i svårigheter, hon som hos svenska myndigheter har vädjat om förståelse och hjälp och förvisso icke vädjat förgäves. Det är påtagligt — och det är också glädjande att samstämmigheten partierna emellan är stor beträffande åsikten, att administrativ praxis kan förbättras. Det kommer tydligt till uttryck under bl.a. punkten 10, och den har tidigare här blivit berörd av fru Segerstedt Wiberg. Där uttalas önskemål om en positiv tolkning av det lagrum som gäller för ärendena under denna punkt — alltså understöd till svenska medborgare bosatta i utlandet. I det stora, omfattande granskningsarbetet kan denna kategori ärenden synas vara obetydliga detaljer. Antalet ärenden under punkt 10 är ganska ringa — 1966 ett tiotal — främst beroende på att dessa ärenden, som tidigare handlagts av socialdepartementet, enligt Kungl. Maj:ts beslui från och med den 3 juni 1966 handläggs av utrikesdepartementets understödsnämnd. Men, herr talman, om en granskning av administrativ praxis leder till att livet blir drägligare för landsmän i misär, svenska medborgare som av olika skäl blivit bofasta och stannat utanför Sveriges gränser, är detta egentligen en rätt väsentlig sak. Jag är också övertygad om att detta KU:s påpekande, som väl också blir riksdagens, blir till stöd och uppmuntran för våra svenska beskickningar i deras hjälpinsatser på detta område. Det är därför, herr talman, en glädje att konstatera, att i försöksverksamheten beträffande årets granskningsarbete, är KU:s påpekande i bilaga 7 under punkt 10 ett gott exempel på de gemensamma ansträngningarna att tillämpa icke blott lagens bokstav, utan framför allt lagens anda.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i denna debatt, men här har under diskussionen gjorts en del uttalanden, som gör att man måste ställa sig något tveksam till det historiska i detta ögonblick, såsom flera talare tidigare har uttryckt det. Det kanske är historiskt att det inte har framställts några som helst yrkanden i detta memorial, vare sig majoritetsvis eller reservationsvis. De yttranden som har förekommit här gör dock att jag för min del inte kan fatta memorialet riktigt på samma sätt som när man först läser igenom det. Det har sagts här att det görs stillsamma påpekanden och inte någon anmärkning eller något tillkännagivande i de gamla formerna. Fru Segerstedt Wiberg sade dock i sitt anförande att mest anmärkningsvärt är fallet med plastspiralerna, och anmärkningsvärt var också enligt hennes yttrande frågan om förflyttning av domare. Herr Torsten Andersson spetsade debatten med att säga att ett »borde» innebär en minst lika skarp erinran som ett reservationsvis framfört tillkännagivande. Vad menar man med ordet »borde»? Om fru Segerstedt Wiberg anser en sak vara »anmärkningsvärd», borde det inte då ha ålegat fru Segerstedt Wiberg i egenskap av ledamot av konstitutionsutskottet att göra en anmärkning? Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig vidare i detta, men jag anser att jag är tvungen att gå närmare in på de två fall som fru Segerstedt Wiberg fann anmärkningsvärda, Det gäller först frå gan om plastspiralerna. Man kan se det fallet ur två synvinklar. Den ena är: Vad innebär det att riskdagen stiftar en lag, som innehåller ett stadgande om att det ankommer på Konungen att utfärda bestämmelser om vad som skall anses vara fosterfördrivande medel eller inte? Innebär det att man har givit Konungen en fullmakt att bestämma i denna sak eller inte? Den andra sidan av saken är kanske litet mera bekymmersam för vissa. Kungl. Maj:t beslöt den 18 februari 1966 att begagnandet av dessa plastspiraler skulle anses tillåtet. Regeringen stödde sig därvid på våra främsta auktoriteter på detta område. Jag skall återge några rader ur en tidigare framställning från medicinalstyrelsen som avsåg ett dispensförfarande, där professor Ingelman-Sundberg gång på gång på tal om dessa plastspiraler kallar dem preventivmedel. Han talar om den kliniska användbarheten av plastspiraler »och liknande preventivmedel». Han anser tiden mogen för att »denna form av preventivmedel får distribueras», etc. Det var sakläget när Kungl. Maj:t fattade sitt beslut den 18 februari i fjol. Nu har man ett år senare i ett helt annat ärende sagt att »det kan vara tveksamt» o. s. v. »Några anser», heter det, att dessa spiraler inte bara kan tjäna det ändamål som vederbörande har avsett, om de används före ett samlag utan kanske också efter. Det finns alltså några som anser det nu, men det ansåg man inte då. Vill konstitutionsutskottet att strafflag i fortsättningen skall ha tillbakaverkande kraft? Beträffande förflyttning av domare har utskottet gjort ett uttalande som innebär en tolkning av grundlag. Jag tillåter mig ifrågasätta om den tolkningen är riktig. Det framgår klart av förarbetena att det ifrågavarande stadgandet kan tilllämpas när den domstol där tjänsten är inrättad beröres av organisationsförändringar. Är detta fallet bör för flyttningsskyldighet föreligga så snart det från allmänna synpunkter framstår som angeläget att organisationsförändringen kan genomföras utan avvaktan på att tjänst vid domstolen blir ledig. Här kommer i betraktande bl.a. sådana förändringar som kan aktualiseras i samband med den pågående allmänna Översynen av domstolsväsendet. Härtill kommer, herr talman, att innebörden av Kungl. Maj:ts beslut om utredning av en stads förläggande under landsrätt är att den skall förläggas under landsrätt och att den utredning som skall göras gäller de ekonomiska och organisatoriska frågorna. Jag finner alltså, herr talman, att vad som har förekommit i inlägg från oppositionens sida gör att man kanske inte får i alltför hög grad trycka på att detta skulle vara ett historiskt ögonblick och att utskottets memorial skulle vara någonting helt nytt.

Herr talman! Justitieministern ansåg att eftersom jag använde ordet anmärkningsvärt hade det varit min skyldighet att rikta en anmärkning. Jag vet inte om justitieministern skall föreskriva hur konstitutionsutskottet bör arbeta. Utskottet har gjort ett försök att arbeta efter nya linjer, och jag tror att vi får förbehålla oss rätten att arbeta som vi finner vara bäst. Visst hade vi kunnat rikta anmärkningar enligt § 107 om vi så hade önskat, men nu har vi gått in för att mera granska praxis och strävat att uppnå enighet. Vi är alltså i konstitutionsutskottet eniga om de punkter som vi har funnit — jag skall säga uppseendeväckande, för att inte ännu en gång irritera justitieministern. Vi har ansett att Kungl. Maj:t i vissa ärenden icke förfarit riktigt då Kungl. Maj:t inte tillfrågat riksdagen. I det avseendet har jag framför allt stannat vid beslutet om plastspiralerna. Nu säger justitieministern att vi har felbedömt läget, inte förstått det hela; och om jag fattade hans uttalande rätt skulle detta ge bekymmer åt vissa — jag vet inte vilka han syftar på, det blir väl vi alla som får vara bekymrade. Plastspiralen har de facto sedan 1938 betraktats som ett fosterfördrivande medel. Enligt justitieministern är det helt klart att plastspiralen inte längre är ett fosterfördrivande medel utan ett preventivmedel. Vad betraktas då enligt gängse uppfattning som fosterfördrivande? Vad är det som man här måste diskutera? Jag beklagar, herr talman, att vi nu får en diskussion i sak — det hade vi i utskottet inte räknat med, utan vi har uteslutande hållit oss till de formella aspekterna. För att avgöra vad som är fosterfördrivning måste man veta när befruktning har ägt rum. Då ägget blivit befruktat föreligger ett foster. Det har diskuterats mycket vilken effekt plastspiralen har. Den hindrar det befruktade ägget från att sätta sig fast, om man skall uttrycka det lättbegripligt. Spiralen är alltså ett medel som hindrar utvecklingen av ett befruktat ägg. Men därmed kommer man i konflikt med gällande bestämmelser om fosterfördrivning. När ägget befruktats har man alltså ett foster i rättslig mening. Därför kan det sägas att då plastspiralen ges fri kan man komma i konflikt med brottsbalkens bestämmelser. I samband med en sådan ändring borde därför riksdagen ha hörts. Justitieministern har en annan tolkning än ett enigt konstitutionsutskott, men jag tror inte att konstitutionsutskottet har någon orsak att ändra mening. Också när det gäller förflyttning av domare råder enighet i konstitutionsutskottet. Justitieministern vill ge en annan tolkning i frågan när en ändrad organisation träder in. Utskottet konstaterar att först har man utlyst tjänsterna och sammankallat presidentkollegiet; men sedan bryr man sig inte om vad kollegiet säger. Man låter en annan söka tjänsten, förflyttar honom och åberopar en ändrad organisation samtidigt som man tillsätter en utredning. Jag vidhåller att ett fel här har skett, och det utgår jag från att hela konstitutionsutskottet gör.

Herr talman! Jag är varken ledamot eller suppleant i konstitutionsutskottet och hade därför inte tänkt delta i den här debatten, men jag vill ändå säga ett par ord i anledning av justitieministerns inlägg. Först vill jag uttala min uppskattning av att justitieministern har velat delta i debatten. Vi har ju många gånger från oppositionens sida beklagat att statsråden visar så litet intresse för att vara med i överläggningarna efter konstitutionsutskottets dechargebetänkanden. Justitieministern hänvisar till det uttalande som finns återgivet på sid. 14 i konstitutionsutskottets memorial om att förflyttningsskyldighet bör föreligga »så snart det från allmänna synpunkter framstår som angeläget, att organisationsförändringen kan genomföras utan avvaktan på att tjänst vid domstolen blir ledig». Utskottet har menat att förflyttning får anses förutsätta att organisationsförändringen är ett faktum. Om jag skall kommentera justitieministerns hänvisning till memorialet vill jag komplettera den med vad högsta domstolen sade i sitt yttrande — det återges på sid. 14 — att >med organisatoriska skäl avses endast upphörande eller förändring av den innehavda tjänsten». Och regeringsrättens flesta 1edamöter utgick från att förflyttning får ske endast i fall då tjänst indrages eller i grund förändras. Sedan säger departementschefen det som justitieministern citerade. Den enligt min mening riktigaste tolkningen av det uttalande som justitieministern citerade är att ordet >organisationsförändringen» syftar på en organisationsförändring som redan är ett faktum, som redan är beslutad. Annars skulle det ju kunna inträffa att Kungl. Maj:t föranstaltar om en utredning som leder till att det inte blir någon organisationsförändring, men innan dess har Kungl. Maj:t förflyttat en domare från någon av de tjänster som utredningen avser. Det kan ju inte vara regeringsformens mening att ett sådant resultat skall inträda att en domare förflyttas från sin tjänst och det därefter visar sig att förflyttningen var onödig. Jag tycker att den omständigheten talar för att organisationsförändringen bör åtminstone vara beslutad.

Då skulle beslutet alltså redan ha fattats. Jag medger att det är en tveksam tolkningsfråga när besiutet är ett faktum. Men jag tror ändå att det lämpligaste är att vi vid grundlagstolkningen har så enkla och klara tolkningsregler som möjligt. Det talar enligt min mening för att det bör föreligga ett formellt beslut om indragning av en tjänst för att tjänstens innehavare skall kunna förflyttas enligt stadgandet i grundlagen. Däremot är det klart att tidpunkten för indragningen inte behöver vara fastställd. Den kanske i hög grad beror på om och när man lämpligen kan förflytta vederbörande domare. Jag anser naturligtvis att frågan är tveksam. Enligt min mening är emellertid den riktigaste och lämpligaste tolkningen att ett formellt beslut om indragning av tjänsten skall föreligga. Eftersom utskottet talar om omständigheterna i de åberopade fallen, skulle jag vilja tilllägga att det i sak råder inom domarkåren den allmänna meningen att justitieministern har handlagt dessa ären den på ett sätt som har lett till lyckliga resultat utan olägenheter för de förflyttade domarna. Jag vet att justitieministern strävar efter att lösa de svårigheter som uppkommer vid den stundande sammanslagningen av domstolar på ett sätt som tillgodoser både rättskipningen och de enskilda domarnas intresse så att de inte får en förflyttning som blir en väsentlig olägenhet för dem. Jag kan till och med gå så långt att jag säger att den tolkning som justitieministern här uttalat inte vållar några egentliga sakliga olägenheter så länge stadgandena tillämpas i justitieminister Klings anda. Men vi måste ändå räkna med att vi någon gång kan få en annan justitieminister. Om vi medger denna enligt min mening litet tänjda uppfattning som justitieministern fört fram kan olägenheter uppstå i framtiden. Jag vill betona att detta är en sirikt principiell fråga, och det är från strikt principella utgångspunkter som jag vill ansluta mig till utskottets tolkning. Jag gör det av den orsaken att vi under många år framåt måste räkna med att liknande fall uppstår inom domstolsväsendet. Det är nödvändigt att även en annan justitieminister än den nuvarande känner sig bunden av strikta regler så att vi får en garanti för att den hittillsvarande sakligt sett goda tillämpningen kommer att bestå.

Herr talman! Justitieministern vill säkert medge att det är ett historiskt ögonblick när ett statsråd kommer in i kammaren för att försvara sina åtgärder och även sina kollegers åtgärder mot ett enhälligt konstitutionsutskott, fastän dessa åtgärder icke har föranlett någon anmärkning ens reservationsvis. Det vittnar om en lyhördhet för konstitutionsutskottets mening som vi måste hysa den största respekt för och som vi värdesätter för framtiden. Det är verkligt glädjande, herr talman. Här uppkommer emellertid vissa problem. Det åligger kanske inte i främsta rummet en enkel ledamot av utskottet att försvara utskottets skrivningar och ställningstaganden gentemot den angripande, utan detta kanske snarare åligger konstitutionsutskotiets presidium. Jag skall fatta mig kort men i alla fall ta upp några av de punkter justitieministern anförde. Beträffande den första punkten, om plastspiralerna, vill jag närmast hänvisa till professor Thornstedts utredning som visserligen inte åberopas i utskottets memorial men ingår i det bakomliggande materialet i utskottet. Jag vill beträffande domarna säga att där finns olika aspekter, bl.a. den om man skall tillsätta en domarbefattning med en person som icke sökt tjänsten. Denna aspekt har utskottet inte tagit upp av den anledningen att det finns ett prejudikat från 1930-talet, om jag minns rätt, enligt vilket detta skulle vara medgivet. Men det är lika klart att det bör betraktas som en undantagsföreteelse att man besätter en domarbefattning med en person som inte sökt den, eftersom man annars vållar medsökandena visst bryderi och förorsakar onödigt arbete inte bara för dem utan också för de instanser som yttrar sig Över ansökan. Den sidan av saken tog utskottet alltså inte upp. Däremot tog utskottet upp den andra sidan av saken, nämligen frågan när det kan anses föreligga en åtgärd som skulle kunna åberopas för att flytta en domare. Det förefaller mig som om det är mycket angeläget att skilja på beslut om en åtgärd, d. v. s. den organisatoriska förändringen, och beslut om utredning om en organisatorisk förändring. Det är den distinktionen som utskottet har gjort men som justitieministern tydligen inte vill göra. Det är rätt viktigt att denna åtskillnad görs. Herr talman! När jag har ordet skall jag passa på tillfället att komplettera mitt tidigare yttrande i en del. Till följd av stark koncentration kunde jag möjligen missuppfattas där. Det gällde frågan om misstroendevotum. Själva institutet misstroendevotum kan, om grundlagberedningen får sin vilja fram, komma i bruk redan i början av 1970.

Herr talman! Jag kan fatia mig ganska kort beträffande de två särskilda fall som nu har diskuterats här. Men jag vill först säga till fru Segerstedt Wiberg att jag givetvis inte på något sätt velat lägga mig i konstitutionsutskottets rätt att självt bestämma sitt arbetssätt. Vad jag riktade mig mot var fru Segerstedt Wibergs yttrande här i kammaren, och det är väl en helt annan sak. Plastspiralerna fanns inte när Kungl. Maj:t, enligt riksdagens bemyndigande, år 1938 utfärdade bestämmelser om vilka medel som skulle vara förbjudna. Men när plastspiralerna sedan kom till, föll de in under en viss definition och det är i den man gjort en ändring. Vidare åberopade herr Hernelius professor Thornstedts utredning, och det framgick också att fru Segerstedt Wiberg utgick från vad som numera är känt. Men hur skulle socialministern i februari 1966, stödd av vår främsta expertis, kunna veta vad som skulle upptäckas eller ifrågasättas våren 1967? Att begära detta tycker jag är mera anmärkningsvärt. När det gäller domarförflyttningarna tycker jag att herr Ernulf begär det omöjliga. Han vill inte godta min tolk ning men önskar »att den sakligt sett goda tillämpningen kommer att bestå». Jag skall alltså i mitt handlande inte följa herr Ernulfs tolkning utan min tolkning — det måste vara innebörden av vad herr Ernulf säger. Det skulle med en strikt tillämpning av en sådan tolkning som herr Ernulf gör sig till talesman för under de närmaste tio åren komma att innebära många tiotal fall av verkliga tvångsförflyttningar av domare. Vi måste nämligen följa med i utvecklingen. Justitieväsendet får inte vara en stat i staten. När samhällsutvecklingen framtvingar en ändrad kommunal indelning måste domstolarna följa med. Stora förändringar sker nu vartannat år i den kommunala indelningen. Den judiciella indelningen måste följa med. Något annat kan inte accepteras. Om vi då icke vid lämplig tidpunkt kan göra det möjligt för domare som berörs av dessa förändringar att frivilligt flytta till en annan plats som de kan finna dräglig, kommer det att bli tiotals verkliga tvångsförflyttningar. Jag tror icke att jag skulle göra domarkåren någon tjänst genom att tillämpa ett sådant förfarande, och jag skulle sannerligen icke ha iakttagit rikets sannskyldiga nytta om jag icke hade fattat de två beslut som här har diskuterats.